Herr talman! Pia Nilsson har frågat mig hur jag ser på att de egna myndigheterna avstyrker Finansdepartementets förslag i promemorian Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta och om jag med anledning av den kritik som framkommit avser att förändra min politik. Pia Nilssons fråga är ställd mot bakgrund av att Ekonomistyrningsverket har avstyrkt det remitterade förslaget. Remissinstanserna har haft olika inställningar, men en majoritet står bakom förslaget att förändra de nedsatta socialavgifterna för unga genom att rikta en större del av subventionen mot de yngsta. Ett viktigt steg mot regeringens mål om full sysselsättning är att skapa bredare vägar till jobb, inte minst för inträdande grupper som unga och utrikes födda. Det krävs insatser som ökar anställbarheten och minskar trösklarna in på arbetsmarknaden. Sänkta socialavgifter för de unga gör det mindre kostsamt att anställa unga som är i färd med att etablera sig på arbetsmarknaden. Det medför att etableringen går snabbare med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet som följd. Trots den utdragna lågkonjunkturen har sysselsättningen ökat med över 200 000 personer sedan 2006, och en stor del av de nya jobben har kommit unga till del. Det är tydliga indikationer på att den förda politiken har verkat i rätt riktning. Att rikta en större del av subventionen mot de yngsta, som håller på att etablera sig på arbetsmarknaden, bedöms leda till en effektivare nedsättning och därmed högre varaktig sysselsättning samt lägre arbetslöshet bland unga och i ekonomin som helhet. Regeringen har därför överlämnat en proposition till riksdagen med ett sådant förslag.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Antalet unga arbetslösa har blivit allt större för varje år som Anders Borg varit finansminister. Var fjärde ung under 25 år saknar i dag jobb. Vi har till och med fått erbjudande om bidrag från EU för att göra något åt den höga ungdomsarbetslösheten eftersom regeringen inte förmår klara den uppgiften. Det borde mana till eftertanke, men icke. I stället för att vrida kompassen i en helt annan riktning fortsätter regeringen i samma ineffektiva skattesänkarspår, vilket inte har skapat jobb åt unga. Den här gången har Anders Borg bestämt att arbetsgivaravgifterna ska sänkas ännu mer för alla under 23 år. Regeringen avfärdar bryskt de myndigheter, de fackförbund och alla de andra instanser som med fakta och evidensbaserade argument avråder regeringen från att satsa ytterligare miljardbelopp på någonting som visat sig vara så ineffektivt. Regeringen har inte stöd ens från sina egna myndigheter. De har nämligen insett att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att låta närmare 20 skattemiljarder gå till anställningar som redan ägt rum eller till anställningar som ändå skulle ha blivit av. Men Anders Borg framhärdar och när någon sorts dröm om att bara man sänker arbetsgivaravgiften ännu lite till kommer det att regna manna från himlen i form av fler ungdomsanställningar. Men så ser inte verkligheten ut, herr finansminister. En rapport från fackförbundet Handels visar att sänkta arbetsgivaravgifter inte alls har ökat andelen unga inom parti och detaljhandeln. Tvärtom har andelen unga minskat under de år som gått sedan reformen genomfördes. Orsaken menar Handels är bristen på högre kompetens, någonting som krävs i dag. Herr talman! Det är något motsägelsefullt i Anders Borgs berättelse. Ena stunden påstår ministern att ungdomsarbetslösheten i Sverige inte är något större problem eftersom nära hälften av de unga är heltidsstuderande och bara söker extrajobb vid sidan om. I nästa stund däremot tycks ministern vara djupt oroad över att så många i gruppen 15-24 år är arbetslösa, och att sänka tröskeln in på arbetsmarknaden för just den gruppen är plötsligt högst angeläget. Det är någonting, herr talman, som inte stämmer, men när man läser regeringens motivering till sänkningen - den står på s. 17 i propositionen - klarnar bilden. Där står uttryckligen att de höga ungdomslönerna bedöms vara ett generellt problem. Ett problem för vem, eller vilka? Sannolikt inte för ungdomarna i varje fall. Regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för unga handlar om att dela ut 20 skattemiljarder till de företag som redan har unga anställda. Det ställs inte ett enda krav på företagen för att få dessa skattepengar. Pengarna kommer in automatiskt. Jag tycker att finansministern borde ta bladet från munnen och säga som det är, att de positiva effekterna som beslutet leder till inte handlar om lägre arbetslöshet bland unga utan om högre vinster för de företag som redan har unga personer anställda. Experter och fakta talar sitt tydliga språk. När ska Anders Borg och regeringen inse att deras jobbpolitik för unga är verkningslös? Eller har regeringen redan kapitulerat?

Herr talman! Förra året hade 50 000 fler ungdomar jobb jämfört med 2006. Sysselsättningsgraden bland unga har ökat sedan 2006 trots den utdragna lågkonjunkturen. En anledning till det är naturligtvis att unga har en lägre arbetsgivaravgift än de som är äldre. Det finns också andra förklaringar. Det är riktigt att ungdomsarbetslösheten med gängse mått uppmäts till 24 procent, men det är viktigt att lägga märke till att ungefär hälften samtidigt är heltidsstuderande. Om man då undersöker de personerna lite noggrannare visar det sig att hälften av de ungdomsarbetslösa, såsom de registreras, själva inte betraktar sig som arbetslösa. De får nämligen frågan: Betraktar du dig som arbetslös? De säger nej, eftersom de bara söker extrajobb och sommarjobb. Man kan driva en politik - något som Socialdemokraterna gör tydligt och ganska ensidigt - och säga att man ska utbilda bort ungdomsarbetslösheten. Nästan hälften av dem som är registrerade som arbetslösa går faktiskt i skolan, och då handlar det inte i första hand om högskolestudenter. Huvuddelen är ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet. Man kan fråga sig om det är ett problem att ungdomarna inte är i utbildning. Ja, det är det, men man kan inte samtidigt säga att det är ett problem att de är arbetslösa, för ska de ha arbete kan de inte vara i utbildning. Man kan inte säga att om de söker arbete, och därmed inte längre ska vara arbetslösa, de samtidigt ska studera. De kan bara vara på ett ställe åt gången. Det är viktigt i den svenska debatten att inte försöka driva politiken på ett sådant sätt att de som går i högstadiet eller gymnasiet drivs ut i arbete och därmed inte genomför sin skolgång ordentligt. Det vore förödande. Det är dock den argumentationen, den retoriken, som Socialdemokraterna här driver. Vi har en mycket låg långtidsarbetslöshet bland unga. Om vi ser till de unga som varit arbetslösa mer än ett år visar det sig att vi tillsammans med Österrike ligger på den lägsta nivån. Problemet med unga arbetslösa är delvis ett annat. Tyvärr är det ett problem som Socialdemokraterna försöker osynliggöra, nämligen integrationen. De utlandsfödda som kommer hit, och som kommer från länder med svaga skolsystem, har mycket svårt att komma i arbete. Därför har alliansregeringen lagt om integrationspolitiken så att den mer än tidigare är fokuserad på att få arbete, ha arbete, lära sig svenska språket, tala svenska språket. Där har vi föga stöd från oppositionen i allmänhet och från Socialdemokraterna i synnerhet. Socialdemokraterna osynliggör integrationsfrågorna, vilket lett till att de i praktiken driver en politik som gör det svårare för unga att komma in på arbetsmarknaden. I stället fokuserar man enbart på att utbilda bort ungdomsarbetslösheten. Det måste finnas en bredare meny av åtgärder, enkla arbeten, billiga arbeten, som gör det möjligt för fler att komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! I den här debatten finns det ett problem som är större än alla andra, och det är att Pia Nilsson tror på det hon själv säger. Det är det största problemet. På vägen hit beslöt jag mig för att delta i den här debatten. Jag hade åkt Roslagsbanan och tunnelbanan och passerade sedan Norrmalmstorg. Där ligger två snabbmatkedjor, och jag gick in för att göra en ockulärbesiktning av vad det var för människor som jobbade där, om där fanns några anställda i min vördnadsbjudande ålder. Vi kan kalla kedjorna för Max och Mac. Vad var det för människor som var anställda där? Min bedömning är att samtliga - det var fem eller sex anställda på båda ställena - var mellan 20 och 30 år, men jag kan förstås inte garantera det. Det var ganska intressant att se. När man är ung vill man ofta ha ett första jobb. Många jobb är sådana att man förutom att vara ung dels ska vara välutbildad - det ska vi försöka hjälpa till med - dels ha lång erfarenhet. Det finns en del motsättningar i det - ung, välutbildad och lång erfarenhet. För att få unga människor i jobb måste vi sänka trösklarna så att arbetsgivare, företagare, anställer dem. Därför finns, som Pia Nilsson helt riktigt påpekar, nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Den uppgår för närvarande till ungefär 17 miljarder, varav 2-3 miljarder går till kommunerna. Det vill Socialdemokraterna kompensera för, eftersom det när det gäller kommunala anställningar har effekt. Där kan man inte bara ta bort pengarna för då blir det en kostnadshöjning. Dessutom finns det ett annat argument, som Pia Nilsson vänder på. Hon säger att det är klart att den som är anställd vill ha hög lön, och det håller jag med om. Men det är klart att man skulle kunna säga till arbetsgivaren: Eftersom du får särskilt sänkt arbetsgivaravgift kan du ju höja min lön. Det är ett väldigt bra argument för den som söker jobb och vill bli anställd att de sociala avgifterna och arbetsgivaravgifterna är nedsatta - dock inte pensionsavgiften. Vad gäller den reform som nu föreslås och som kritiseras av en del myndigheter tror jag för min del att man måste ha lite intuition också. Jag har själv, herr talman, på denna plats för ganska länge sedan, då Hillevi Engström var arbetsmarknadsminister, vilket ligger tämligen långt tillbaka i tiden, föreslagit en omfördelning i just denna riktning. Det gick tidigare upp till 26 år. Är man mellan 23 och 26 år har man en annan erfarenhet. Därför är det en god reform att se till att flytta arbetsgivaravgiftssänkningen längre ned i åldrarna, så att ännu fler som är yngre och inte har lång erfarenhet kan få arbete. Jag har slutligen en rekommendation till Socialdemokraterna. Gå till de här matkedjorna, Ica, Konsum och så vidare, och titta i kassorna vilka som jobbar där. Är det gamla gubbar som jag, eller är det unga människor med nedsatta sociala avgifter?

Herr talman! Det blir mer och mer absurt i den här debatten. Representanter för det parti som har ansvar för utbildningspolitiken säger att det är konstigt att Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att arbetslösa ungdomar får möjlighet att utbilda sig för att kunna ta de jobb som är lediga. Vi vet att det i dag finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Företag efterfrågar arbetskraft, men många kan inte ta jobben därför att de saknar en viss typ av utbildning. Jag går ofta och äter på de hamburgerrestauranger som Gunnar Andrén hänvisar till. Det har jag gjort i väldigt många år. Jag kan berätta någonting för dig, Gunnar Andrén. Det har sällan varit män i den aktningsvärda ålder som du är i som har jobbat där. Det har nästan alltid varit ungdomar. Och konstigt nog var de anställda även innan regeringen kom på att man ville ge bidrag till de här företagen, som tjänar miljoner i dag. De får bidrag för redan anställd personal. Regeringen och arbetsgivarna tycker egentligen inte att de här ungdomarna är värda den lön de har. I stället för att ge sig på löner och avtal väljer man att sänka den andra vägen. Jag tycker att ungdomarna är värda den lön de har. Jag tycker också att det är viktigt att detta inte underfinansieras och att man inte särskilt servar vissa branscher genom att ge dem bidrag för att de ska anställa. Vi ska säkerställa att ungdomar finns på arbetsmarknaden, och vi ska kunna ge de arbetslösa den utbildning de behöver. Men vi ska inte säga att ungdomarna inte är värda den lön de har. Jag tycker att ungdomar ska kunna ha en lön som de kan leva på, precis som vi som är lite äldre. Därmed kan de också flytta hemifrån och så småningom bilda familj. Jag har en fråga till finansministern. Har finansministern tagit i beräkning att ungdomar fyller år varje år och blir äldre? Det är ett övervägande som arbetsgivaren måste göra med de här ungdomarna. Rätt vad det är blir en 23-åring 24 år, en 24-åring 25 år och en 25-åring 26 år. Hur tänker finansministern kring det faktum att ungdomar faktiskt också fyller år?

Herr talman! Jag får instämma i Eva-Lena Janssons förvåning över den lätt absurda tonen i debatten. Hamilton börjar med sitt siffertricksande och ifrågasätter statistiken. Då måste man fundera över om statistiken är jämförbar, och då måste man ifrågasätta den, tycker Hamilton. Om den inte är bra, var kommer den ifrån? Vem har infört den och när? Hur ser den ut jämfört med övriga länder i Europa? Det är ändå det som är intressant. Som Pia Nilsson påpekade tillhör vi de länder i Europa som får stöd från EU för att vi har så hög ungdomsarbetslöshet. Det är många länder som inte får det stödet och som har lyckats bättre. Sedan finns de som har lyckats sämre och som får det, och Sverige tillhör dem som har lyckats sämre, enligt den här statistiken. Man har naturligtvis jämfört med andra länder med samma statistik. Men det är ändå intressant att reda ut det här. Vem har infört den, när och varför? Det skulle vara spännande om Carl B Hamilton kunde svara på det. Jag reagerar naturligtvis oerhört starkt på detta förakt för kunskap och utbildning, på den märkliga inställningen att det finns en massa ungdomar som inte samhället ska satsa på och som inte är värda att få någon utbildning. Vi socialdemokrater tycker att alla ungdomar är värda att satsa på, och vi vet att det som är skillnaden mellan succé och fiasko på arbetsmarknaden är just utbildning. Eftersom vi vet det skulle det vara extremt oansvarigt att inte erbjuda samtliga ungdomar möjlighet till gymnasiekompetens, som vi socialdemokrater vill. Det är naturligtvis en av de absolut viktigaste reformerna om man på lång sikt vill komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Vad den här reformen har inneburit är pengar i fickan på ägarna till de restauranger Gunnar Andrén besökte, som Eva-Lena Jansson redan gått igenom. Det är inte så att ålderssammansättningen har förändrats på restaurangerna. De har alltid varit arbetsplatser för unga. Vi har debatterat de här nedsatta avgifterna flera gånger, jag personligen oftast med arbetsmarknadsministern, men naturligtvis också med finansministern. Vi har tagit upp hur ineffektiva nedsättningarna varit. De har inte fungerat. Då har man stenhårt försvarat dem och stått fast vid dem - visserligen med ett undantag. Statsministern var ute häromåret och sade att det tydligen inte fungerar med sänkta löner för unga, eftersom man redan prövat att sänka kostnaden genom att sänka socialavgifterna och det inte fungerat. Så sade statsministern i en stund av insikt och klarhet, och det här är något vi vet. Alla som utreder och forskar på det här vet att det inte har fungerat och att det är en extremt dyr reform. Man stoppar så att säga pengar på dem som redan har jobb, och de hamnar då möjligen i resultat längst ned hos dem som äger de här arbetsplatserna. Efter att man så hårdnackat har försvarat den här reformen ändrar man nu i den. Man ändrar i det som man förut beskrivit som en extremt lyckosam reform. Man har anklagat oss för att vilja dra undan benen för de unga som skulle gå miste om sänkningen. När man nu ändrar reformen innebär det just att en massa ungdomar går miste om sänkningen. Då infinner sig frågan: Drar regeringen nu undan benen för dem? Varför ändrar man på detta om det varit så lyckosamt? Någonstans måste det ändå komma någon insikt hos regeringen. Den förda politiken har lett till att Sverige tillhör den grupp länder i Europa som får ta emot bidrag från EU för att man inte klarar ungdomsarbetslösheten. Nu försöker man förändra politiken lite grann, men det enda man gör är att ändra lite grann på ett inslag i politiken som redan har misslyckats. Frågan kvarstår. Vad är det för insikt man har drabbats av när man nu ändrar utformningen?
Herr talman! Jag vill gärna redovisa grunderna för regeringens skattepolitik. När vi höjer skatten på alkohol, vilket vi gjort vid upprepade tillfällen, tror vi att det leder till att alkoholkonsumtionen minskar. När vi höjer skatten på tobak, vilket vi också gjort vid upprepade tillfällen, tror vi att det leder till att de som snusar, röker cigaretter eller använder pipa brukar mindre tobak. Det här gör vi därför att vi vet att alkoholen är kopplad till sociala problem. Tala med vilken polisman som helst - det är ingen som misshandlar någon annan grovt i nyktert tillstånd. Åtminstone är det mycket ovanligt. De som begår grova brott i hemmet eller på gatan gör det under påverkan av alkohol. Vi vet också varför tobaksbruk är skadligt. Det leder till att man får tjära i lungorna. Det försämrar kranskärlen och ökar risken för infarkter. Vi höjer också koldioxidkomponenten i fordonsskatten, för om man gör det blir miljöbilar billigare i förhållande till stora bensinslukande bilar med stora utsläpp. Det är logiskt med att vi tidigare har skärpt avgifterna för mc-försäkringar. När det blir dyrare att ha en snabb och farlig motorcykel blir det färre som väljer att ha en sådan. Vi tror att de olika skattehöjningarna påverkar ekonomin. På samma sätt har vi infört jobbskatteavdrag eftersom människor jobbar mer då. Vi har sänkt bolagsskatten för att få större kapitalstock. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten därför att det leder till att fler entreprenörer stannar i Sverige och gör nytta. Vi har sänkt arbetsgivaravgiften för unga därför att det leder till att kostnaden för att anställa unga blir lägre. Det här är vår logik så att drivkrafterna används i rätt riktning. Socialdemokraternas idé att höja skatten på unga med 14 miljarder och skatten på restauranger med 6 miljarder, det vill säga 20 miljarder, är kärnan i den socialdemokratiska skattepolitiken. Det väcker i grund och botten tanken om vilka drivkrafter Socialdemokraterna efterfrågar. Att lägga skattebelastningen på två skattebaser som direkt går på sysselsättningen är till att börja med ologiskt. Att man sedan väljer att göra det på sektorer där det finns stor rörlighet och där skadorna förmodligen är relativt stora väcker ännu fler frågor. Om man vill höja skatten med 14 miljarder på unga kommer det att påverka ekonomin. Vi vet att man inte kommer att ta ut det i höjda priser. Det är alltså en låginflationsekonomi. Det är alltså inte möjligt för McDonalds, Ica eller andra att pressa över kostnaden på konsumenterna i någon större utsträckning. Vi vet att dessa bolag inte kommer att acceptera detta och i stället säga till sina ägare att utdelningarna ska sänkas. Det är av två skäl. Vinstandelen i svensk ekonomi är låg i lågkonjunktur, och aktieägarna kräver naturligtvis samma avkastning som på andra områden och väljer i sådana fall att flytta sitt kapital. Självklart kan man inte sänka vinstnivån. Då finns en post kvar, nämligen arbete. Vi vet hur höjningar av arbetsgivaravgiften och sänkningar av arbetsgivaravgiften slår. De slår åt två håll. De slår på antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar samt på lönerna. På kort sikt vet vi att de i huvudsak slår på antalet och på lång sikt i huvudsak genom övervältring också på lönerna. Vad betyder detta? Jo, antalet arbetade timmar och antalet anställda ungdomar kommer alltså att minska. Det är den kortsiktiga effekten av åtgärden. Den långsiktiga effekten blir att lönerna för gruppen vältras över, och då blir lönerna lägre. När Socialdemokraterna hävdar att sänkta arbetsgivaravgifter inte har effekt är det därför att många ekonomer tror att det på lång sikt är en övervältring. Vad betyder övervältring i detta sammanhang? Jo, det betyder att lönerna ska sjunka långsammare för alla ungdomar om Socialdemokraterna vinner valet. Det är ett centralt budskap till väljarna.

Herr talman! Vad vill egentligen Anders Borg och regeringen? Vill ni verkligen sänka ungdomsarbetslösheten? Vill ni minska den? Vill ni att 120 000 unga i dag ska få en sysselsättning eller inte? Jag måste ställa de elementära frågorna. Av Anders Borg och hans allierades inlägg att döma måste man betvivla om det verkligen är syftet. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga ger inga jobb. Ändå framhärdar Anders Borg att dessa närmare 20 miljarder är en helt korrekt satsning. Han säger att kostnaderna blir lägre. Ja, kostnaden blir lägre, men det leder inte till fler arbetstillfällen. Det gör att de som redan har anställt unga får mer pengar. De som redan har tänkt att anställa får pengarna. Det är inte så att Anders Borg ställer krav på företagen som anställer. De behöver inte fylla i en enda blankett. Det är helt fantastiskt! De får pengarna. Tjopp! Det är högst oansvarigt. Det är 20 skattemiljarder utan minsta krav på att anställa någon. Är inte det märkligt, så säg? EU har uppmärksammat att Sveriges regering och Anders Borg inte mäktar med den viktigaste samhällsuppgiften vi har, nämligen att sänka ungdomsarbetslösheten. Nu kan vi få bidrag från EU. Tillsammans med en hel del andra länder, till exempel Grekland, Spanien, Portugal och Irland. Det borde mana till eftertanke. Det är nästan lite pinsamt, Anders Borg. Men miljarderna ska slösas i Anders Borgs Sverige. Man ska fortsätta att dela ut dem till företagen, som redan har anställda. Regeringens egen myndighet, Ekonomistyrningsverket, säger att detta är felriktade pengar. De vänder sig inte ens mot dem som bäst behöver dem, nämligen utrikes födda och personer med låg utbildning. Därför säger ESV, Ekonomistyrningsverket, att pengarna riktas till dem som ändå har tänkt att anställa. Det blir en skattesubvention till de företagen. Det borde väl också mana till något slags eftertanke hos finansministern. Det är regeringens egen myndighet som faktiskt läxar upp finansministern. Något som också är intressant är att ESV, Ekonomistyrningsverket, har tittat på vilka inkomst och åldersgrupper som har fått de nedsatta arbetsgivaravgifterna, vilka de har gått till. Myndigheten konstaterar att merparten av miljarderna hamnar hos personer med en årsinkomst under 150 000. En stor del av de personerna är sannolikt studerande som arbetar extra, vid sidan om, och skulle ha fått arbete oavsett om arbetsgivaravgiften hade varit nedsatt eller inte. Låt oss utgå från att Anders Borg trots allt har ambitionen att verkligen vilja sänka ungdomsarbetslösheten. Då borde helt andra beslut fattas. Men idétorkan är uppenbar. Fortsätt gärna på inslagen bana, och kopiera våra förslag även när det gäller jobben. Jag ska härmed presentera några. Ingen ung person ska gå arbetslös mer än 90 dagar. Se till att unga arbetslösa under 25 år får en gymnasieexamen. Det är helt avgörande för inträde på arbetsmarknaden. Se till att bygga ut bristyrkesutbildningarna så att unga kan ta de jobb som företagen vill men inte kan bemanna i dag. Det är ungefär 80 000 jobb som bara väntar på bemanning. Se till att skapa fler högskoleplatser, inte färre Anders Borg, så att unga kan få den kompetens som efterfrågas. Sänkt arbetsgivaravgift är en återvändsgränd.

Herr talman! Jag vill inte ändra statistiken, men jag tror att det är viktigt för frågan om ungdomsarbetslösheten att hålla några tankar i huvudet samtidigt. Anta att alla som går i skolan och anmäler sig som arbetssökande och arbetslösa skulle få heltidsjobb. Då skulle ungdomsarbetslösheten halveras. Men då skulle, å andra sidan, alla dessa personer inte längre gå i skolan. Det är inte så att man bara kan titta på en sak. Det är helt befängt att anklaga en professor för att vara ointresserad av utbildning, som jag fick höra här. Men ni måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Utbildning - ja, integrationsåtgärder - ja. Det är särskilt viktigt att lära sig svenska. Det gör man på arbetsplatserna. Herr talman! Om det ska var möjligt att få in i arbete de utlandsfödda ungdomarna från svaga skolsystem i länder som Afghanistan och Somalia - inte Syrien - måste det finnas relativt enkla arbetsuppgifter där det inte kostar mycket att anställa. Där är sänkt arbetsgivaravgift ett viktigt bidrag. Annars kommer dessa personer som kommer till Sverige att mötas av en icke välkomnande arbetsmarknad som ställer dem utanför. Jag kan gå så långt som att säga att om det inte går att komma in på arbetsmarknaden utan hög utbildning, utan lång erfarenhet och utan svenska ska vi kanske tacka nej till dem som kommer från Somalia och Afghanistan. Den arbetsmarknad som Socialdemokraterna förespråkar kommer att stänga dem ute från arbete under överskådlig tid.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att ta som utgångspunkt den som ska anställa människorna, att det är företagen i någon form som gör detta. Då kommer jag till den slutsatsen att det är viktigt för företagen vilka kostnader de har. Det här har symboliserats av det yrkesintroduktionsavtal som förre Metallordföranden Stefan Löfven ingick med arbetsgivarna just för att folk skulle få utbildning och arbete och samtidigt en avtalsenlig lön. Tanken var att man inte skulle höja kostnaderna. Det var ett jättebra avtal, och det borde ha varit fler sådana över huvud taget. Det var en utomordentlig sak. Herr talman! Jag brukar handla i en lokal butik. För en tid sedan, det var inte nu på morgonen, frågade jag: Varför är det alltid bara ungdomar som är anställda här? Det har att göra med kostnader, fick jag som svar. Så är det, och jag tror inte det är någon skillnad om det är en Icabutik eller en Coopbutik. Jag håller med Eva-Lena Jansson om att det spelar en viss roll när man fyller år. Jag är absolut diskriminerad för att få en anställning på McDonalds eftersom jag råkat fylla inte bara 23 utan också 26. Det blir dyrare att anställa mig, och åldern är någonting som man tar hänsyn till när man anställer. Jag får väl finna mig i att vara diskriminerad på just den här punkten. Det är säkert dyrare att anställa mig över huvud taget än ungdomar. Jag tycker att det är väldigt bra att ungdomar får möjlighet att tidigt komma in på ett jobb.

Herr talman! Jag blev väldigt fundersam över Carl B Hamiltons uttalande, men jag ska inte fortsätta på den tråd som har tar upp. Jag tycker i alla fall att han för ett märkligt resonemang. Vi tycker att det är viktigt att ungdomar får möjlighet att utbilda sig. Jag förstår inte varför Folkpartiet inte tycker att det är viktigt att man får utbilda sig så att man kan skaffa sig det jobb man önskar och inte behöver ta någonting man egentligen inte vill ha. Att få möjlighet att utbilda sig är en jätteviktig sak. Finansministern för ett långt resonemang om skatter. Då måste jag ställa frågan till finansministern: Vad är syftet med att pensionärerna betalar högre skatt än en löntagare med samma inkomst? Är det för att på det sättet visa för pensionärerna att de egentligen borde jobba, att de inte vara pensionärer, trots att de har ett långt arbetsliv bakom sig? De har redan lägre inkomster än vad de hade när de jobbade. Pension är ju uppskjuten lön, och ändå tycker finansministern att det är viktigt att beskatta pensionärer högre än löntagare. Med finansministerns resonemang blir det någon sorts straffskatt som pensionärerna ska betala. Finansministern påstod att det var en skadlighet att ha samma arbetsgivaravgifter för ungdomar som för alla andra. Det är ett resonemang som inte går ihop. Vi tycker naturligtvis att den skatteklyfta som ni borgerliga har åstadkommit mellan pensionärer och löntagare ska bort. Men ni har vidgat den. Ni vidgade den vid årsskiftet med motsvarande 450 kronor mellan mig och en pensionär. Det är oanständigt. Likadant är det när ni säger nej till utbildning för arbetslösa ungdomar. Det är befängt.

Herr talman! Om vi ska kunna föra en seriös debatt om skatter, löner och ungdomsarbetslöshet måste vi ta det på ett större allvar. Då kan man inte vara så slarvig som finansministern. Han för ett yvigt resonemang om alkohol, tobak och så vidare. Det är inte så enkelt; vi får inte bort alkoholismen i Sverige bara genom att höja alkoholskatterna. Det finns alltid olika saker som tar över. Om man höjer alkoholskatten till en viss nivå får vi en annan produktion, hembränning, införsel eller var det nu är. Det finns inte några enkla och raka samband. Om det hade fungerat med de sänkta arbetsgivaravgifterna och vi därmed hade fått minskad ungdomsarbetslöshet och hade sluppit ta emot bidrag från EU hade det varit en beprövad och bra metod, och man hade kunnat gå vidare med den. Man måste föra debatten på ett seriöst sätt. Annars blir det misslyckanden med tanke på hur regeringen far fram. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet, oavsett hur Carl B Hamilton tricksar med statistiken. Någonstans måste man ta tag i det här och fundera: Vad är det för problem? Var uppstod problemet? Var problemet att arbetsgivaravgiften var för hög? Om det var så skulle vi nu ha fått en lösning. Vi socialdemokrater har gjort en annan analys. Även om det smärtar Cal B Hamilton inbegriper den analysen att huvudproblemet har varit att rusta ungdomarna för att de ska kunna ta de jobb som finns. Vi satsar på utbildning. Det är vår analys, och vi försöker vara seriösa. Hade man kunnat visa på att restaurangmomsen eller sänkta arbetsgivaravgifter hade utraderat ungdomsarbetslösheten, herr talman, hade jag inte varit sämre än att jag naturligtvis hade tagit till mig det. Jag kunde inledningsvis ha ifrågasatt att vi inte hade en analys. Men nu har åtta års borgerligt regeringsinnehav visat att det inte fungerar. Någon gång måste ni ändå se till verkligheten och inte bara till de egna ekonomiska teorierna.

Herr talman! När jag hör Anders Borg resonera om skatterna, hur det fungerar med skatterna och vad man har dem till framstår misslyckandet glasklart. Vad Anders Borg säger är att man har skatter för att styra beteendet. Om till exempel tobaksskatten höjs röker folk mindre. Sänker man arbetsgivaravgiften anställer arbetsgivarna fler. Jag har hört Anders Borg många gånger säga att man måste sänka trösklarna, sänka skatterna och sänka lönerna - det är egentligen detta det går ut på - för att det ska anställas fler. Det grundläggande problemet med det sättet att resonera är att man helt bortser från att skatterna har ett annat viktigt syfte, nämligen efterfrågestyrning, precis som lönerna. Vem är det som ska köpa av företagen? Jo, det är de som är anställda med lön. Skatterna används för att anställa sjuksköterskor, lärare och alla möjliga andra som i sin tur efterfrågar saker. Efterfrågan kan man inte bortse från när man resonerar om skatter. Ett av de absolut viktigaste syftena med våra skatter är inte bara att styra beteenden utan också att finansiera välfärdssektorn. Skatterna går till löner, jobb och efterfrågan. Men när man betänker hur Anders Borg resonerar förstår man att det inte funkar. I verkligheten är det lönerna som styr efterfrågan. Det är det företagen lever av. Om vi skulle ha levt efter Anders Borgs idé under 1900-talet, det vill säga att sänka trösklarna, att sänka lönerna, sänka skatterna, sänka servicenivån i välfärdssystemet, hade Sverige aldrig rest sig ur fattigdomen. Förutsättningen för utveckling är att man skapar jobb genom att öka folks kompetens och utbilda folk, skapa jobb som kan generera högre löner och bidra till en bättre välfärd. Med den här skattesänkarmodellen backar vi in i framtiden. Vi måste naturligtvis förbättra produktiviteten, öka produktiviteten och öka kompetensen så att människor kan få högre löner och att välfärden kan byggas ut. Då är efterfrågan viktig för företagen. Vem är det som ska köpa av företagen? Är det folk i andra länder? Då måste de ha högre löner så att de kan handla. Det här är på något sätt ganska pedagogiskt utfört av Anders Borg. Han berättar hur han ser på skatter och hur trösklarna ska sänkas. Det är ett sätt att backa in i framtiden i stället för att satsa framåt, öka kompetensen, öka produktiviteten och satsa på nya företag som faktiskt orkar betala löner så att de anställda kan ha ett hyggligt liv.

Herr talman! Vet Anders Borg vad skillnaden är mellan Socialdemokraterna i dag och Göran Perssons socialdemokrater? Tio dagar, det är skillnaden. Man pratar om 90-dagarsgarantin för ungdomar i dag. Man införde den på Göran Perssons tid, men då hette den 100-dagarsgarantin. Då var arbetslösheten högre för ungdomar än vad den är i dag. Under Görans Perssons tid vid Riddarfjärden var det punsch, och det flöt guld i rännstenen. Det var i högkonjunkturens tid som målas upp som kronan på verket i byggandet av Sverige. Då var ungdomsarbetslösheten högre än i dag. Nu vill man tillbaka till den politiken. Det är märkligt när man talar om sänkta löner etcetera. De flesta ekonomers synpunkter på arbetsgivaravgiften är att det finns en viss sysselsättningseffekt, men det höjer lönerna för ungdomar. Det är det som sänkta arbetsgivaravgifter leder till. Om det är så dåligt med sänkta arbetsavgifter, varför hör man aldrig ett knyst om den sänkta arbetsgivaravgiften för pensionärer eller för dem över 65 år? Man hör aldrig någonting från Socialdemokraterna om det. Där har ni massor av miljarder att plocka in. Varför gör ni inte det om det är så himla verkningslöst? Varför riktar ni alltid udden mot ungdomar? Det är jättemärkligt när Socialdemokraterna pratar om utbildning - som om vi inte hade ett av västvärldens mest utbyggda reguljära skolsystem. Det är alltid garantier, arbetsmarknadsutbildningar och särlösningar via Arbetsförmedlingen som är Socialdemokraternas stora paradgren. Trots att det just nu är rekordnivåer i Sverige för andelen av befolkningen som har en högskoleutbildning är det alltid små kurser och garantier som Arbetsförmedlingen erbjuder som är generallösningen på allt mellan himmel och jord. Men det stämmer ju inte. Vad vi nu ser är att ungdomsarbetslösheten är lägre i dag än vad den var när ni styrde. Trots det väljer Socialdemokraterna att rikta just skatterna och udden mot ungdomar. Varför gör ni inte det mot pensionärer eller de som är 65-plus och jobbar? För dem behöver man betala endast 10 procent i arbetsgivaravgift. Varför höjer ni inte de arbetsgivaravgifterna om det är så himla onödigt? Kom upp hit i talarstolen och säg att ni vill göra det! Ni älskar ju att höja skatter, och det spelar uppenbarligen ingen roll om man höjer eller sänker skatterna. Det påverkar ju inte alls arbetslösheten eller kostnaderna för företagen över huvud taget. Förslå att man ska höja arbetsgivaravgiften för dem som är 65-plus från 10 procent till 32 procent! Men det gör ni ju inte så klart. Det är ett hyckleri och spel för gallerierna när ni påstår att det inte påverkar arbetslösheten alls att höja kostnaderna för företagen. Det är klart att det gör. Det är klart att färre ungdomar kommer att kunna få jobb. De kommer också att få lägre löner, om det blir så att ni riktar skatterna mot ungdomar.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att delta i den här debatten när Pia Nilsson gav uttryck för att företagen får 20 miljarder utan krav och när hon sade att skatterna slösas bort. Jag tycker att det är ett något märkligt synsätt. Man anser helt enkelt att skatterna är våra, de tillhör oss. Allt under 100 procents skatt är uppenbarligen en gåva till folket och till företagen. Vid någon gräns - oklart var - är det också ett förslösande av statens pengar, om man sänker skatterna. Det skulle vara intressant att veta var den nivån ligger. Det är, som sagt, ett väldigt märkligt synsätt. Jag undrar: Finns det enligt Pia Nilsson en nivå på skatteuttaget där ekonomin och sysselsättningen börjar fungera sämre? Finns det någon sådan nivå? Eller kan man ha 100 procents skatter? Är allt under 100 procents skatt en gåva till folket från staten och Socialdemokraterna, enligt Socialdemokraternas synsätt? Bo Bernhardsson talar om att någon måste köpa varorna från företagen. Det går liksom inte att sälja något utan att det finns en köpkraft. Det förbryllar mig lite. Det är ju precis motsatsen som förespråkas från Socialdemokraternas sida. Det blir svårt att få ihop det. Man argumenterar ju ständigt för sänkt köpkraft. Under hela tiden har man varit emot jobbskatteavdraget - för att ta ett exempel. Jobbskatteavdragen har bidragit till en kraftigt ökad köpkraft för svenska löntagare. Då blir detta mycket märkligt. Å ena sidan erkänner man att ekonomin fungerar bättre om vi har ökad köpkraft, å andra sidan talar man emot ökad köpkraft. Jag får det inte riktigt att gå ihop. Det skulle vara intressant att få svar från Socialdemokraternas företrädare på frågan om hur man egentligen resonerar kring detta. Hur får man ihop den argumentationen över huvud taget?

Herr talman! Bo Bernhardsson, Patrik Björck och Pia Nilsson vill nu göra gällande att vi inte ska ha någon logik i skattepolitiken. Det är alltså inte viktigt att man sänker skatterna på sådant som vi vill ha mer av och höjer skatterna på det som vi vill ha mindre av. Jag skulle kunna förstå det om man förordade en miljöpolitisk, vänsterpartistisk eller socialdemokratisk logik och höjda skatter på till exempel koldioxid. Det har förödande effekter för oss på landsbygden, men om man har sina väljare på Södermalm kanske det inte spelar så stor roll, och det har då positiva effekter i termer av minskade koldioxidutsläpp. Jag skulle kunna förstå varför man vill höja matmomsen eller fastighetsskatten. Det är den typen av orörliga skattebaser som ekonomer rekommenderar regeringar att höja. Men det är inte så att vi får rådet att lägga skatterna på ungdomar och restauranger. Inte en enda av alla de regeringar ute i Europa som nu höjer skatterna följer den socialdemokratiska vägen, att lägga särskilt höga skattekilar på just unga. Låt mig påpeka att den största skattesänkningen som nu är på väg att genomföras i Europa görs av president Hollande i Frankrike. Han vill sänka arbetsgivaravgifterna till och med generellt för att det ska öka sysselsättningen. Det är den viktigaste socialdemokratiska politiska ledaren i Europa i dag, och han vill sänka arbetsgivaravgifterna helt emot Pia Nilssons logik. Men ni kan kanske ha någon typ av utbyte i Socialistinternationalen om hur man ska bedöma dessa effekter. Låt oss utgå ifrån att remissinstanserna har rätt. IFAU, KI och ESV säger att sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar inte har effekt på sysselsättningen. Vad är då logiken i det? Jo, om vi sänker avgiften är utbudet av arbetskraft så orörligt att det helt enkelt kommer att övervältras i höjda löner. Alltså: det blir ingen sysselsättningseffekt, därför att sänkningen övervältras i höjda löner. Det är den logik som Pia Nilsson redovisar i sin interpellation, och det är den logik som finns i ESV:s, KI:s och IFAU:s remissvar. Då vill jag fråga Pia Nilsson: Vad är det som sker med lönerna om man höjer arbetsgivaravgiften för ungdomar? Om logiken i Pia Nilssons älskade remissvar är att elasticiteten är låg på sysselsättningssidan, då måste alltså lönerna sjunka. I sådana fall har Socialdemokraterna lagt 14 miljarder riktade till att sänka ungdomslönerna. Om ni tror på IFAU, KI och ESV och på att det inte har effekt på sysselsättningen, säger ni alltså att det är lönesänkningar för unga som är den socialdemokratiska kärnidén. Man kan inte ha en logik ena dagen och sedan glömma bort den andra dagen. Antingen har ungdomsarbetsgivaravgifter effekt, därför att vi har en särskilt rörlig arbetsmarknad för unga, och då har det effekt på sysselsättningen. Det kan också ha effekt på lönerna. Eller också har det inte effekt på sysselsättningen, som Socialdemokraterna säger. Men då måste ju effekten ligga på lönerna. Kan inte Socialdemokraterna erkänna att ni vill sänka ungdomslönerna och ta bort de löneökningar för unga som kommer att ske under de närmaste åren? Det mest märkliga resonemanget som Socialdemokraterna för är att de skulle vara för utbildning. Vi har alltså hållit på i snart åtta år och restaurerat det socialdemokratiska utbildningssystemet. De som inte klarar skolan klarar framför allt inte matematikundervisningen. Där har vi byggt ut undervisningstiden i lågstadiet och mellanstadiet. Socialdemokraterna har inte vidtagit några åtgärder för att förbättra matematikundervisningen. Det är ju där vi har problemet, och det är det vi har gjort någonting åt. Där ser vi skiljelinjen. Vi tror på matematikundervisning. Socialdemokraterna tror på Amspolitik.

Herr talman! Jag ska börja med att ta ett djupt andetag. Anders Borg avslutar sitt inlägg med att tala om att den här regeringen minsann har satsat på utbildning. Vad är det för satsningar ni har gjort? Ni har ju tagit bort högskoleplatser. Ni har tagit bort komvuxplatser. Ni har tagit bort den allmänna högskolebehörigheten för alla gymnasieprogram, framför allt för de yrkesinriktade programmen. Vad är det för satsningar? Vad har ni gjort för att rusta svenska ungdomar för vägen in i framtiden? Ja, det är inte satsningar på utbildning. Kom inte och påstå det! Det är väl ändå som att svära i kyrkan, Anders Borg. 35 000 ungdomar är långtidsarbetslösa i Sverige i dag. Allt fler saknar behörighet till gymnasieskolan. Allt fler avhopp från gymnasieskolan ser vi dessutom, av en rad olika anledningar. Det här är allvarligt och helt oacceptabelt. Det har till och med EU insett, och nu går man in och ger Sverige stöd, eftersom Anders Borg och regeringen inte klarar av det här. Den höga arbetslösheten på 25 procent är faktiskt 40 procent i den grupp som saknar gymnasieexamen. I stället för att ta itu med detta faktum fortsätter Anders Borg att lägga fram förslag om att sänka arbetsgivaravgiften ytterligare för unga, denna gång för dem som är under 23 år - de som kanske egentligen inte alls är i behov av en sänkning eftersom det inte leder till jobb. Det här leder inte till jobb, men det vägrar Anders Borg att inse. 20 skattemiljarder ska fortsätta att läggas på ineffektiva åtgärder. Vi vill satsa pengarna på åtgärder som ger jobb. Vi måste se till att alla under 25 år erbjuds en gymnasieexamen. Vi behöver också bygga ut bristutbildningar så att arbetsgivarna kan anställa. Det finns 80 000 tjänster som står tomma i dag. Tänk på det, Anders Borg!

Herr talman! Jörgen Andersson frågade varför vi inte höjer skatterna ännu mer om det är så bra att höja skatterna. Det är ytterligare ett exempel på att ni inte riktigt har grepp om vad det handlar om. Det är självklart att man inte kan ta ut mer skatter än vad produktiviteten tillåter. Men skatter, precis som löner och sociala avgifter, är en del av löneutrymmet som har skapats i företagen genom att man har utvecklat produktiviteten och ökat sin kompetens och sin konkurrenskraft. Sedan kan man naturligtvis inte ta ut mer än vad produktiviteten och kompetensen i företagen tål. Det har vi insett för länge sedan. Sedan säger Jörgen Andersson att jobbskatteavdraget ger ökad köpkraft, eftersom vi efterlyser det. Ja, det gör det naturligtvis - det är så det är tänkt. Men jag påstår att det är väldigt ineffektivt konjunkturpolitiskt. Det är en oerhört dyr och ineffektiv sysselsättningspolitik att jobba med jobbskatteavdrag och till exempel sänkning av restaurangmomsen. Det är dyrt och ineffektivt. Alternativet är inte att vi inte hade haft efterfrågan och köpkraft. Alternativet är ju att vi får låna till dessa skattesänkningar. Vi kanske hade lånat lika mycket, men vi hade gjort det för att i stället ha fler anställda i sjukvården och fler lärare i skolan och kunnat finansiera den offentliga sektorn i framtiden. KI pekar på att vi har ett jätteproblem framför oss med att klara välfärden därför att skatterna har sänkts så mycket. Visst är det tänkt så att det ska bli efterfrågan, men då kan vi titta på restaurangmomsen och sänkningen av den. Finanspolitiska rådets beräkning i rapporten 2012 är, om vi räknar om siffrorna i sjukvårdsanställda, att vi hade fått tio anställda i sjukvården för en anställd i restaurangbranschen. Det är hur effektiv sysselsättningspolitiken är.

Herr talman! Det blir alltmer uppenbart att Socialdemokraternas främsta bevekelsegrund i dessa debatter är att svartmåla och föra svenska folket bakom ljuset. I sanning är det ju så att svensk ekonomis funktionssätt har stärkts. Konkurrenskraften har stärkts, och fler har kommit i arbete. Skatteintäkterna har ökat, inte minskat. Skatteintäkterna har ökat på grund av att svensk ekonomi fungerar bättre nu. Mycket beror detta på att vi har infört jobbskatteavdragen. Skatterna till kommunsektorn har ökat från 454 miljarder 2006 till över 600 miljarder 2012. Det är en ökning som vida överstiger inflationen. Det beror på att fler människor har kommit i arbete. Det beror på att fler är i sysselsättning. Det beror på att svenska företag har en bättre konkurrenskraft i dag. Kan Socialdemokraterna inte se det sambandet? Kan man inte se sambandet med att svensk ekonomi fungerar bättre tack vare att vi har sänkt skatterna och framför allt sänkt skatterna på arbete? De flesta utomstående bedömare gör samma beskrivning av verkligheten. Jag kan inte se det på annat sätt än att den främsta bevekelsegrunden för Socialdemokraterna är att försöka svartmåla och föra svenska folket bakom ljuset. Det här är inte en beskrivning som stämmer med verkligheten.

Herr talman! Regeringens skattepolitik bygger på en grundläggande ekonomisk logik. Vi sänker skatterna på låg och medelinkomsttagare för att trösklarna på arbetsmarknaden ska bli lägre när man kommer in. Vi tar bort förmögenhetsskatten, för vi vill inte driva de svenska entreprenörerna ut ur landet. Vi sänker bolagsskatten, som är en skatt på vår kapitalbas, och det gör att vi får högre reallöner och bättre produktivitet. Vi gör förändringar av arbetsgivaravgiften för unga, för med lägre skatt på unga stiger sysselsättningen. Därmed ser man en klar linje. Socialdemokraternas politik bygger alltså på en kraftig höjning av skatterna på unga och på restauranger. En kraftig höjning av skatterna på unga är den enskilt största finansieringsposten för Socialdemokraternas bidragspolitik. När man bygger ut a-kassan och bygger ut sjukförsäkringen lägger man finansieringen på unga människor. Logiken i det som Socialdemokraterna tillämpar är att man säger att sänkt arbetsgivaravgift inte har någon effekt, för då övervältras detta på lönerna, alltså att lönerna blir för höga. Men när man själva höjer den ska det inte ha någon effekt på lönerna och inte ha någon effekt på sysselsättningen. Då ska helt plötsligt, antar jag, konsumenterna eller vinsterna bära allt detta. Det finns ingen ekonomisk logik som talar för Socialdemokraternas prioriteringar. Låt oss vara klara över att en central del av den här regeringens politik när det gäller ungdomsarbetslösheten är utbildningssystemet. Vi vet varför unga människor får bekymmer på arbetsmarknaden. Det är att de lämnar skolan utan fullvärdiga betyg och att de lämnar gymnasieskolan utan sin yrkesexamen. Statistiken talar sitt tydliga språk: Det är matematiken som är nyckeln. Det är med betyg, med ökad undervisningstid, med fler prov, med bättre avlönade lärare och med mer läxor som man räddar Sverige från de bekymmer vi har. Sanningen är att Socialdemokraterna säger nej till det: Nej till betyg!